Herr talman! Som herr Nilsson i Tvärålund redan erinrat om är det bara ungefär två månader sedan vi hade en debatt om en vidgning av ramarna för lokaliseringsbidrag och lokaliseringslån. Riksdagen fastställde då ramen till 1 200 miljoner kronor varav 1 000 miljoner för lån och 200 miljoner för bidrag. Folkpartiet och centerpartiet ansåg att låneramen skulle vara 1100 miljoner kronor och bidragsramen 250 miljoner. Vi menade att mängden av inneliggande ansökningar motiverade en sådan nivå. I slutet av november 1969 fanns bara cirka 20 miljoner kronor kvar inom bidragsramen, medan de icke avgjorda ansökningarna uppgick till cirka 51 miljoner kronor. Riksdagsmajoriteten stannade emellertid som sagt för en lägre totalnivå, i fråga om bidragen en helt oförändrad nivå. Ungefär samtidigt som riksdagen behandlade detta ärende och sålunda fastställde bidragsramen till 200 miljoner kronor arbetade man inom inrikesdepartementet på proposition nr 2 och fann då att 200 miljoner var otillräckligt. Statsråden bedömde i kanslihuset att 225 miljoner kronor skulle vara behövligt, varefter de gick över till riksdagshuset och fann att 200 miljoner var nödvändigt och röstade för denna lägre nivå. Nu anser statsutskottets majoritet att 225 miljoner kronor »kan tills vidare bedömas lämna erforderligt utrymme». Ja, tills vidare om vi har perspektivet att justera ramen varannan månad. Redan om ett par månader måste vi nog konstatera att detta är en för låg nivå. Det ger verkligen inget intryck av konsekvent och genomtänkt lokaliseringspolitik.

Jag hade kunnat förstå återhållsamheten, om mängden av inneliggande ansökningar varit mindre än den faktiskt var, men redan vid den tidpunkten fanns som sagt icke avgjorda ansökningar i sådan mängd att en bidragsram på 250 miljoner kronor hade varit motiverad. Utvecklingen har också visat att den bedömningen var riktig, och tillströmningen av ansökningar efteråt har ytterligare accentuerat behovet av medel. Det är uppenbart att utvecklingen inom främst skogslänens avflyttningsområden kräver väsentliga insatser. En otillräcklig bidragsram medför att behand lingen av ärendena fördröjes, med alla de konsekvenser detta för med sig för människornas trygghet och sysselsättning. Om vi menar allvar med talet om en aktiv lokaliseringspolitik och insatser för särskilt det norrländska näringslivet, så måste vi också se till att det finns resurser för lokaliseringsstöd. Herr talman! Jag yrkar bifall till den vid punkten 2 fogade reservationen 1 a.

Herr talman! Vi har nu åter fått en lokaliseringsdebatt, och herr Mundebo har förklarat att han tyckte att regeringens handlande härvidlag var någonting av kvartalspolitik. Jag tycker att hela resonemanget om lokaliseringsfrågorna nu är kvartalspolitik, eftersom det ju knappast återstår mer än ett kvartal av denna försöksperiod. Därför tänker jag inte heller ingå på någon principiell debatt om lokaliseringsstödet. Vid behandlingen av det föregående ärendet fick vi ju höra att det var där som blodprovet togs på hur stort intresset är för lokaliseringspolitiken, och den fråga vi nu diskuterar är väl därför av underordnad betydelse, åtminstone vad gäller herr Mundebos parti. Sedan tog herr Nilsson i Tvärålund som vanligt upp en stor debatt — jag har ingenting att erinra däremot — och talade om centerns stora insatser på detta område. Men vi får ju en ny lokaliseringsdebatt inom två månader då vi skall summera resultaten av den förda lokaliseringspolitiken och även debattera hur vi i framtiden skall klara av problemen i Norrland och åstadkomma en större spridning av näringslivet, och då har vi ju möjligheter att återkomma till denna fråga. Vad sedan gäller skillnaden mellan reservanterna och utskottets majoritet rörande lokaliseringsbidragen uppgår den till 25 miljoner kronor. Det har i det sammanhanget sagts att vi är snåla. Men skillnaden ligger faktiskt mera i hur mycket man anser kommer att be viljas under de två återstående månaderna. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning kommer det att finnas 33 miljoner kronor. Till detta lägger reservanterna 25 miljoner kronor och kommer därmed upp till 58 miljoner, men de inneliggande ansökningarna uppgår till 78 miljoner kronor. Detta måste innebära att även reservanterna anser att en hel del av projekten kommer att skjutas på framtiden och prutningar kommer att göras, när ärendena prövas seriöst. När det gäller de lån som behövs för lokalisering i Norrland kan man också tänka sig att pröva andra finansieringsvägar. Herr Nilsson i Tvärålund säger ait åtgärder med det snaraste måste vidtagas i denna riktning, och jag instämmer i detta.

Jag tror inte att lokaliseringspolitiken tjänar på att vi ungefär varannan månad tar upp en debatt, där vi försöker framhålla oss själva som de verkliga initiativtagarna och pådrivarna i detta sammanhang. När vi samlas för att diskutera lokaliseringspolitiken någon gång i april eller maj bör vi kunna få en stor och sammanhållen lösning av dessa problem. Detta kan man inte tjäna något politiskt på inför valrörelsen 1970, men jag är övertygad om att det skulle ha större verkan när det gäller att främja lokaliseringsområdena och lokaliseringspolitikens syfte än ständiga försök att slå valtaktiska mynt av en fråga där vi ännu så länge prövat oss fram. Jag tror inte heller att de regler som vi skall lägga fast någon gång i april eller maj kommer att vara den sista sanningen i denna fråga. När det gäller den fjärde punkten menar reservanterna att man för säkerhets skull bör åstadkomma en ökning för att möjliggöra en större rörlighet o.s.v. Om detta gäller väl allt det som jag tidigare sade beträffande valtaktiska hänsyn. Herr talman!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
Herr talman! Det är riktigt att det inte nu gäller någon principiell debatt. Det gäller nu liksom i december att ha tillräckliga resurser för att möjliggöra en aktivare lokaliseringspolitik. Det gäller att anslå tillräckliga resurser för att kunna bifalla de väl motiverade ansökningar, som för närvarande föreligger och som bör hinna färdigbehandlas före detta budgetårs slut. Det är inte fråga om att slå några valtaktiska mynt, herr Fagerlund. Det är fråga om att bereda sysselsättning och trygghet åt ett större antal människor.
Herr talman! Herr Fagerlund för i praktiskt taget varje debatt om lokaliseringspolitiken fram argumentet att våra förslag skulle vara grundade på valtaktik. Jag känner mig en aning upprörd när jag gång på gång får höra detta argument. Vi diskuterar nu allvarliga frågor som gäller människornas möjligheter till försörjning. Det är inte alls fråga om valtaktik. Med anledning av applåder och rop på läktaren yttrade herr förste vice talmannen: Alla meningsyttringar från läktaren är strängt förbjudna. Jag har heller inte tagit upp någon stor debatt i dag, som herr Fagerlund påstår. Jag har pekat på de chanser som socialdemokraterna missat genom att ständigt avslå de många förslag vi fört fram för att göra lokaliseringspolitiken effektivare. Om herr Fagerlund anser att detta är stora frågor vill jag gärna instämma i detta. Jag är emellertid villig att ta upp en stor debatt om dessa frågor varje gång herr Fagerlund så önskar. Vad det i dag gäller är att utöka lokaliseringsmedlen med 25 miljoner kronor i bidrag och 100 miljoner kronor i lån under en tid av fyra och en halv månader. Det är med tanke på den korta tiden inte några småpengar. Vad vi fruktar är att medlen inte kommer att räcka till och att lokaliseringspolitiken därför måste inskränkas. Herr Fagerlund instämmer i mitt uttalande att vi snart måste få till stånd flera och kraftfullare insatser. Det har vi från vårt håll länge sagt, och socialdemokraterna har sagt detsamma varje gång och förklarat att de vill vara med. Men vad har man gjort? Ja, nästan ingenting. Vi är rädda för att det skall gå så också i fortsättningen, men jag välkomnar den dag när socialdemokraterna inser vikten av en mera allvarlig satsning på regionalpolitiken. Vi får inte i fortsättningen vara så snåla som hittills. Centern anser att det är nödvändigt att satsa på en utveckling enligt denna linje för att åstadkomma ett decentraliserat samhälle med valmöjligheter för människorna.

Herr talman! Jag vill bara säga till herr Mundebo, att om alla ansökningar som ligger inne skall beviljas, så fattas det 20 miljoner även enligt reservanternas förslag. Vi måste alltså vara överens om att en viss prutning kommer att äga rum och att behandlingen av vissa ansökningar kommer att uppskjutas till efter den 1 juli. Jag håller med herr Nilsson i Tvärålund då han säger att det gäller människornas försörjning. Men herr Nilsson i Tvärålund talar om njugghet, trots att man ständigt vidgat ramen, när man ansett detta erforderligt. För närvarande är ju beloppet 1 225 miljoner kronor. Det har också varit fråga om en försöksverksamhet, och jag tycker att denna givit betydelsefulla lärdomar inför framtiden. Vi skall ju, som jag förut sagt, diskutera och ta ställning till dessa frågor i april eller maj månad.

Herr talman! Jag vidhåller att regeringspartiet behandlat lokaliseringspolitiken med njugghet. Man har visserligen vidgat ramen när den har sprängts, men vilka andra möjligheter har funnits? Vidare vill jag påpeka, att om det vid bifall till reservationen fattas 20 miljoner kronor för att tillgodose alla önskemål enligt de föreliggande ansökningarna enligt reservationen, så fattas det mer än dubbelt så stort belopp, om man följer majoritetens förslag.

Herr talman! Jag vill helt kort motivera varför jag fogat en blank reservation vid punkten 2 i utskottsutlåtandet. Vi inom moderata samlingspartiet har nu liksom tidigare den uppfattningen, att mycket i den försöksvis drivna 1okaliseringspolitiken inte lett till de väntade resultaten.

Från vårt håll har vi vid flera tillfällen, när lokaliseringspolitiken diskuterats, givit uttryck åt kritik. Vi har emellertid på flera punkter avstått från att avge reservationer, eftersom vi så långt möjligt vill eftersträva samlade lösningar inom lokaliseringspolitiken. Beslutet om försöksverksamheten var ett enigt beslut om en sådan samlad lösning. Vi har inte kunnat ansluta oss till reservanternas mening. De är helt övertygade om att det som har brustit i fråga om försöksverksamheten är betingat enbart av att anslagen varit otillräckliga eller, rättare sagt, icke så tillräckliga som man från mittenpartiernas sida har föreslagit. Jag vet inte om man kan vara så övertygad om den saken. Det finns nämligen anledning att också förmoda att en del av uppläggningen, konstruktionen av försöksverksamheten, metodiken för denna kan ha varit av den arten att den mist sin udd eller rättare sagt att effekten inte blivit den man hoppades på. Nu hoppas i varje fall jag för min del att i den proposition som vi skall få här om någon månad vi också skall få någon bedömning av försöksverksamheten. Vi hoppas på en redovisning som verkligen skall ge oss ett sakunderlag när det gäller att pröva möjligheterna att utforma lokaliseringspolitiken i framtiden på ett mera effektivt sätt. Jag kunde, herr talman, utveckla dessa tankar närmare. Jag vill emellertid bara upprepa det som vi framhöll från moderata samlingspartiets sida i ett särskilt yttrande till det bankoutskottsutlåtande som föranledde den mycket stora lokaliseringsdebatten förra året. Detta står sig fortfarande.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

Herr talman! Den strama kreditpolitiken medför ju besvärliga problem för många företag. Då åtstramningen dessutom är så omfattande och har pågått så länge som nu varit fallet blir problemen särskilt framträdande. Detta gäller i synnerhet för de mindre och medelstora företagen. De har synnerligen svårt att få kredit, ansökningar om lån för nyinvesteringar avslås, kundväxlar blir inte diskonterade etc. Åtskilliga av dessa företag har under senare år expanderat och haft en hygglig ställning på marknaden, men nu är de i en krissituation som tycks bli allt besvärligare. De mindre och medelstora företagen arbetar i många fall med ett litet rörelsekapital och får därför särskilt svårt när krediterna stramas åt. Köparna dröjer längre med att betala fakturorna, leverantörernas krediter blir kortare. Följden blir en likviditetskris. Vad den betyder för näringslivets utveckling och struktur i vårt land, vad den betyder för sysselsättningen och tryggheten för många människor inser var och en. Då borde vi också kunna vara överens om vikten av att genom olika åtgärder försöka minska de mindre och medelstora företagens problem. Så tycks emellertid inte vara fallet. Statsutskottet är på den punkt vi nu behandlar delat. Den punkten tar upp en av de viktigare vägarna för att minska de mindre och medelstora företagarnas problem — den gäller att förstärka resurserna för statens hantverksoch industrilånefond. Företagareföreningarnas förbund framhöll i november 1969 att fonden borde förstärkas med knappt 29 miljoner kronor. Kommerskollegium = tillstyrkte 15 miljoner kronor. I en motion från folkpartiet och centerpartiet sägs att förbundets bedömning av medelsbehovet är väl grundad, men vi har med hänsyn till kreditläget begränsat oss till att föreslå förstärkning av fonden med 10 miljoner kronor. Detta skulle ge fonden större möjligheter att ge kortfristiga lån för att likviditetskrisen för många mindre och medelstora företag skulle kunna klaras. Det gäller i många fall livskraftiga och utvecklingsbara företag, men de har tillfälliga svårigheter och behöver ett handtag. Låt oss ge dem det! Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid punkten 3.